Fru talman! Jag vill börja med att tacka Alice Åström för att hon har väckt den här interpellationen som är så oerhört viktig. Jag vill också uttrycka mitt deltagande med Ogbachristos Kifleyesus anhöriga, när han nu har gått bort i eritreansk fångenskap. Nu är det oerhört viktigt att lägga all kraft på Dawit Isaak, som är kvar i eritreansk fångenskap, så att han inte går samma öde till mötes. Jag ställde en skriftlig fråga till utrikesministern i januari när jag fick det här beskedet om Kifleyesus dödsfall, och undrade då vad som kommer att göras för Dawit Isaak. Jag har länge krävt att utrikesministern själv skulle åka ned till Eritrea och på det sättet markera vilken vikt vi lägger vid Dawit Isaaks fall. I höstas kom beskedet från regeringen att man tänker skicka någon högnivåperson ned till Eritrea. Jag ställde då frågan i januari: När kommer den här resan att äga rum? Det har vi inte fått något besked om. Då fick jag svaret att man inte kan berätta det därför att det är sekretessbelagt och ett känsligt ärende. Jag kan acceptera det svaret, men jag tycker också att det är lite märkligt: När det passar Utrikesdepartementet vill man säga att sekretess råder och att man inte kan berätta vad som görs, men uppenbarligen passade det väldigt väl att gå ut i medier i höstas och säga att man skulle skicka ned en person till Eritrea. Ganska ofta faller det i smaken att gå ut och berätta vad som händer när man kan få lite tidningsrubriker. Jag tänker inte fråga när den här resan kommer att bli av, för jag antar att utrikesministern inte kommer att svara, men det skulle vara intressant att veta om utrikesministern kan berätta vem som tänker åka dit ned. Vem är det ni har tänkt skicka ned till Eritrea? Någonting vi skulle kunna göra för att sätta press på Eritrea är att stoppa EU:s bistånd till landet. Jag tycker verkligen att vi inte kan köpa oss till en dialog med Eritrea, det vill säga att vi måste betala ut bistånd för att ens kunna prata med landet. Jobbar man inte för mänskliga rättigheter, och ser man inte till att det är befolkningens bästa som är målsättningen för landets regering, ja, då ska inte regeringen få några pengar. I konsekvens med att vi avbröt det svenska biståndet till Eritrea på grund av situationens allvar där nere är det också riktigt att arbeta för att EU stoppar sitt bistånd till Eritrea. Är ministern beredd att verka för att stoppa EU:s bistånd? Det vill jag också ha svar på. En tredje fråga till utrikesministern gäller vad vi kan göra på plats. Ambassadör Löfgren har sagt i uttalanden i medier efter dödsfallet att det är väldigt svårt att för honom verka som ambassadör från Stockholm. Då undrar jag: Vad kan vi göra mer, på plats, för att dagligen stöta på de eritreanska myndigheterna? Finns det några planer på att ytterligare använda de fem EU-ambassadörer som finns i Asmara för att trycka på?
Fru talman! Dawit Isaak är en person som vi har anledning att kämpa för, åtminstone för att få besöka honom. Vi har inte hört någonting om honom på flera år. Vi vet egentligen inte om han lever. Vi vet inte hur han mår. Det här är en oerhört prioriterad uppgift för UD, tillsammans med de andra fall vi har - Dawit Isaak är dessvärre inte det enda fallet. Det finns flera. Det här är också något som andra EU-länders medborgare råkat ut för, så här har vi verkligen anledning att samarbeta inom EU. Vi kommer att fortsätta att ta upp de här frågorna konsulärt, och vi tar upp dem i den politiska dialogen. Det handlar ju om att få till stånd en situation där man kan pressa Eritreas regering till att inse att det inte är acceptabelt för omvärlden med den humanitära situation som finns i Eritrea och den totala bristen på respekt för mänskliga rättigheter. Det bistånd som finns från EU gäller i första hand humanitärt bistånd men också ett visst utvecklingssamarbete. Det utvecklingssamarbetet finns till just för att Sverige ska kunna bidra konkret till att utöva påtryckningar för att få till stånd förbättringar när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati. Det redskapet vill vi inte avhända oss. När det gäller Sveriges agerande på plats har vi en Stockholmsbaserad ambassadör som reser ned när det bedöms vara en bra åtgärd. Vi har dessutom ett samarbete med andra, framför allt nordiska, ambassader - den norska ambassaden har vi ett mycket nära samarbete med - så att vi på det viset ska kunna ha en kontinuerlig och icke avbruten kontakt där nere. Vi undersöker och överväger också olika möjligheter för hur vi ska gå vidare med alla de ärenden vi har. I ett visst läge kan vi komma att bedöma att ett besök på minister eller statssekreterarnivå skulle kunna föra ett ärende framåt, och då är vi naturligtvis beredda att pröva den möjligheten. Men nu ligger som sagt var i sakens natur att jag inte kan informera om alla detaljer i de här känsliga processerna, eftersom det skulle riskera att motverka vårt huvudsyfte: att bistå svenska medborgare.

Fru talman! Det viktiga i den här frågan, det som har varit frågan till utrikesministern, även om man inte kan redogöra för alla åtgärder man vidtar, är om man är beredd att trappa upp ytterligare. Är man beredd att vidta nya åtgärder, eftersom det är så uppenbart att de tidigare åtgärderna inte har räckt? Ingenting har ju hänt. Där tror jag att man måste agera väldigt skarpt. Jag vill lyfta frågan om man skulle vara beredd att stoppa EU:s bistånd. Där måste jag säga att jag håller med utrikesministern. Det vore problematiskt att stoppa EU:s bistånd i det här läget eftersom det är ett humanitärt bistånd. Det är en mycket svår balansgång. Är det meningen att befolkningen i Eritrea ska lida ännu värre för att en svensk medborgare sitter fast där? Jag tror inte att det är riktigt rätt väg att gå, att dra in det humanitära biståndet. Däremot är det oerhört viktigt att man har möjlighet till påtryckningar när det gäller utvecklingsbiståndet, som landet faktiskt är i ganska stort behov av. Där är det möjligt att ompröva. Även om det delvis är ett rättsligt bistånd, ett bistånd för att utveckla mänskliga rättigheter, ser vi att den utvecklingen inte kommer någonstans i Eritrea. Vi ser ingen positiv utveckling, och då måste man ändå ställa sig frågan om biståndet på det området har något syfte eller om det snarare bidrar till att ge Eritreas regering något slags finansiering. Det är den biten man skulle kunna ifrågasätta. Jag hoppas verkligen, precis som utrikesministern sade, att man från EU:s sida inte drar in det humanitära biståndet, för det vore allvarligt. Jag måste ändå ställa en fråga till utrikesministern. Rekommenderar man från UD:s sida att eritreaner som vill göra ett besök i Eritrea inte bör åka på de villkor som Eritrea i dag ställer? De villkoren innebär att man inte får ha en visumansökan i sitt svenska pass, vilket uppenbarligen är ett brott mot alla regler på det här området, och att svenska medborgare ska behöva söka utresetillstånd för att åka tillbaka till Sverige. Det måste vara en grundläggande fråga där man också driver på, inte bara i de enskilda fallen. På vilket sätt agerar man för att få Eritreas regering att ändra ståndpunkt i det sättet att behandla svenska medborgare med eritreanskt ursprung som även kan vara födda i Sverige? Det kan inte vara rimligt att vi från svensk sida accepterar att den eritreanska ambassaden i Sverige får agera på det sättet. Där måste vi kunna utöva större påtryckningar än vad vi kan göra nere i Eritrea. Det skulle kunna förbättra läget för dem som ändå åker dit. Den situation som råder i dag gör det svårt för Sverige att bistå. På vilket sätt agerar man när det gäller den frågan?
Fru talman! Utrikesministern antyder i sitt svar att någon på ministernivå eller statssekreterarnivå eventuellt kan tänkas åka ned till Eritrea. Det är ett bra steg på vägen, även om man kan tycka att det kunde ha hänt för länge sedan. Det är tre och ett halvt år sedan Dawit Isaak fängslades. Jag vill uppmana regeringen att verkligen skicka någon på ministernivå, helst utrikesministern själv. Det bar ju frukt när vi jobbade för att få Mehdi Ghezali frigiven. Utrikesminister Anna Lindh åkte till USA redan efter fyra månader. Flera andra ministrar tog upp fallet på plats i USA. Jag uppmanar regeringen att skicka en så hög representant som möjligt till Eritrea. Vi anser från Folkpartiets sida att vi kan dela ut humanitärt bistånd till länder där en katastrof inträffat, där det finns behov av det, utan att titta på landets regim. Annars har vi ett tydligt demokratikrav för biståndet, att bistånd bara ska gå till demokratiska länder. I Eritrea går mycket av EU:s bistånd till vägbygge - 37 miljoner euro går till ett vägbygge i Eritrea. Jag är ganska säker på att presidenten solar sig i glansen av det vägbygget inför sina medborgare. För att vi nu ska göra någonting mer föreslår jag att vi stoppar biståndet. Det vore att göra något nytt. Ställ ökade krav på Eritrea! Visa tydligt att de måste respektera mänskliga rättigheter. Annars kan de inte få en enda biståndskrona av oss. Det ligger ändå i Eritreas intresse, med tanke på konflikten med Etiopien, att upprätthålla en dialog med oss i väst. Fru talman! Slutligen vill jag säga att Dawit Isaak nu har levt tre och ett halvt år i fångenskap. Han får inte gå samma öde till mötes som Ogbachristos Kifleyesus.
Fru talman! Vi har ett utvecklingsbistånd från EU:s sida i förhållande till Eritrea just i syfte att kunna ha en dialog. För att upprätthålla den dialog vi ändå har, även om den inte har lett till de resultat som vi har velat, måste vi fortsätta med ett visst utvecklingsbistånd. Annars har vi inget instrument över huvud taget för att utöva påtryckning på den eritreanska regimen. Det vi gör från svensk sida är att vi försöker få till stånd att utvecklingsbiståndet delvis ska få en annan inriktning. Det ska rikta sig till exempel mot en utveckling av rättsväsendet. Det kan vara ett sätt att skapa förutsättningar för en annan hantering av de rättsfrågor som även svenska medborgare blir inblandade i. Det finns en möjlighet att vrida inriktningen av utvecklingsbiståndet. Men att avstå från den möjligheten är samma sak som att avstå från den påtryckningsmöjlighet vi har via den politiska dialogen. Den anser jag vara oerhört viktig som ett led i att skapa bättre förutsättningar även för de svenska medborgare som vill besöka Eritrea. Alice Åström frågar om UD avråder människor från att åka till Eritrea. UD avråder inte generellt från att man reser till Eritrea. Men det är naturligtvis viktigt att vi lämnar information om vad det kan leda till om man har en eritreansk bakgrund, mot bakgrund av inställningen från Eritreas myndigheter och ambassad. Vi accepterar givetvis inte ambassadens agerande, och vi kan varna för konsekvenserna av det. Men ambassaden följer de direktiv de får från sin regering. Till Cecilia Wigström vill jag säga att vi överväger på vilket sätt vi ska åka ned, vem som ska åka och hur det ska gå till. Men jag tror att även Cecilia Wigström förstår skillnaden mellan att åka till USA och att åka till Eritrea och få till stånd politiska överenskommelser.
Fru talman! Det är oerhört viktigt att man i så fall försöker ändra inriktningen på utvecklingsbiståndet. Samtidigt måste vi ha med oss det här när vi säger att det vore att avstå från möjligheten till politisk dialog och påtryckningar, att avstå från utvecklingsbiståndet. Förr eller senare måste man ändå komma till ett läge där man ställer sig frågan om det är möjligt över huvud taget att ha en politisk dialog. Om det inte spelar någon roll vad man säger eller gör, om man inte ser någon som helst förändring utan landet år efter år kan agera på exakt samma sätt och ändå få in de här pengarna hela tiden måste man ställa sig den frågan: Är det möjligt att utöva påtryckningar för en mer positiv utveckling? Nu säger jag inte att läget är sådant i dag. Det krävs i stället en ännu intensivare kamp för att skydda svenska medborgare i Eritrea, men också en kamp för Eritreas egna medborgare när det gäller utvecklingen där. Att Sverige inte accepterar det sätt på vilket man administrerar svenska medborgare vid Eritreas ambassad och att vi kan utdela en varning får till följd att vi måste fråga oss: Vad gör vi i ett läge där vi kan varna och gång på gång påpeka saker samtidigt som man fullständigt struntar i de krav vi har från svensk sida? Jag hoppas att utrikesministern ser till att denna kamp blir ännu mer intensiv och att man kanske kan göra resan. Det är ingen lätt väg att gå, men jag tror att det är oerhört viktigt att vi fortsätter att agera så att Dawit Isaak vet, och han kommer att få veta, att han inte är ensam. Vi kommer att lyfta fram problemet, ställa frågor och driva detta till den dag Dawit Isaak, och även andra, är tillbaka i Sverige igen.